; Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 19 behandlar bl.a. moderata samlingspartiets skattemotion. I år, liksom under föregående år, begär vi en genomgripande förändring av skatteuttaget för att åstadkomma en lägre beskattning. Dels begär vi mer långsiktiga beslut, dels har vi krav på omedelbara lagstiftningsåtgärder som genast skulle rätta till uppenbara orättvisor i beskattningen, som vi menar icke kan vänta på sin lösning tills utredningen är färdig. Det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet har inneburit att vi för varje år fått allt högre skatter. Moderata samlingspartiet har i sina varje år återkommande stora partimotioner på skattepolitikens område varnat för denna utveckling, som vi menat kommer att leda fram till stagnation i tillväxten och samtidigt en ökad risk för arbetslöshet. Tyvärr har de senaste åren verkligen visat att vi haft fullt fog för våra varningar. Våra krav på skattelindringar har kallsinnigt avslagits av riksdagens majoritet. Det grundläggande felet är naturligtvis att man låter de allmänna utgifterna stiga på ett så ohämmat sätt. Våra krav på besparingsoch rationaliseringsåtgärder är därför mycket befogade. Nog finns det möjlighet till besparingar i den offentliga förvaltningen. Sedan länge har vi varnat för de stigande kommunalskatterna, och partiet har uppmanat sina ledamöter i kommunala församlingar att verka för större sparsamhet. I den vädjan fick vi under föregående år hjälp av självaste finansministern, som gjorde en överenskommelse med Kommunförbundet om en vädjan till kommunerna att icke ytterligare höja kommunalskatterna. Var det så enkelt att bromsa upp det kommunala skattetrycket, varför går det då inte att göra detsamma med det statliga? Detta krav är så mycket mer befogat sedan finansministern låtit förstå att stoppet för kommunalskattehöjningar skall bestå även efter utgången av de två berörda åren. Naturligtvis går det att sänka de statliga utgifterna bara viljan finns. Det är nödvändigt att stat och kommun kräver samma sparsamhet av sig själva som de nu kräver av barnfamiljerna i vårt land genom det hårda skattetrycket. Felet med det nuvarande skattesystemet är framför allt att det endast tar ringa hänsyn till skatteförmågan och att skatten är för hög för de nya ökade inkomsterna. Vi befinner oss nu i ett sådant läge, att det inte längre är möjligt för enskilda människor att genom ytterligare arbete eller tagande av större ansvar förbättra sin inkomstsituation. Därmed har vi tagit bort det effektivaste medlet till framåtskridande. Detta har vi sagt många gånger tidigare. Men nu börjar man t.o.m. på LO-håll inse att så är förhållandet. De höga marginalskatterna har blivit en realitet för alla inkomsttagare i vårt land. Det är naturligt att man reagerar när vanliga arbetsinkomster drabbas av en marginalbeskattning på över 60 procent. Inte sällan blir marginaleffekten ännu högre genom kombinationen av stigande priser, höga marginalskatter och bortfallande bidrag. En skattepolitik som tvingar allt fler människor att bli bidragstagare måste det uppenbarligen vara något fel på. Sedan den socialdemokratiska regeringen nu uttömt möjligheterna att öka skatterna genom direkt och indirekt skatt har man kommit underfund med att det går att få in pengar genom att lägga en skatt på arbetet. Särskilt i en tid av ovanligt stor arbetslöshet är det anmärknings värt att skattehungern är så stor, att man t.o.m. har mod att fördubbla denna skatt. Det är verkligen att på grymmaste sätt driva arbetslöshetspolitik. Så gör den regering som sagt sig vara en garanti för den fulla sysselsättningen. Denna åtgärd ansåg man sig tvungen att vidta för att rätta till något av alla de misslyckanden som 1970 års skattebeslut medförde, till vilket moderata samlingspartiet sade ett bestämt nej. Det som med stort skryt skulle bli en skattesänkning blev i stället en stor skattehöjning. Särskilt barnfamiljerna kom i kläm. Fortfarande har emellertid alla fått skattehöjning, trots alla försök till ändringar och trots alla felaktiga påståenden i annonser o. d. Situationen är minst sagt förvirrad på skattefronten. Nu föreslår LO-ekonomerna att man skall höja löneskatten ytterligare för att få medel att dela ut i bidrag eller skatteavdrag så att människorna inte skall märka hur hög beskattningen i verkligheten är. Nej, det går säkerligen icke att med några medel eller omregleringar av skatteuttag trolla bort den höga beskattningen. Känningarna av denna är alltför uppenbara för folk för att det skall kunna gå. Det blir ändock det arbetande svenska folket som får betala alltsammans, vare sig det gäller direkt skatt, indirekt skatt, arbetsavgivaravgift, miljövårdsavgift eller prisstegringar som orsakas av inhemska åtgärder. Jag skall säga några ord om de olika reservationerna som finns fogade till detta utskottsbetänkande. Herr Yngve Nilsson kommer i sitt anförande att närmare beröra vissa av dem, varför jag mycket hastigt kan gå igenom förslagen. Inom moderata samlingspartiet ser vi det som en mycket angelägen uppgift att få ned de helt orimligt höga marginalskatterna. Vi är medvetna om att dessa nu nått en sådan höjd, att det inte går att på en gång få ett tillfredsställande uttag. Vi föreslår därför att riksdagen omedelbart skall fatta ett principbeslut, innebärande krav till skatteutredningen att lägga fram ett fyraårigt nedbantningsförslag. Vi menar också att riksdagen bör besluta att folkpensionen i princip skall vara skattefri. De faktiskt sambeskattade, nämligen de makar som gemensamt sköter ett jordbruk eller en rörelse, har genom 1970 års skattebeslut drabbats av en hård och mycket orättvis beskattning. Sålunda får två makar som vardera förtjänar 25 000 kronor betala över 5 000 mer i skatt än om de såsom lönarbetare hade haft motsvarande inkomst. Det är förvånansvärt att riksdagsmajoriteten kan fortsätta att säga nej till dessa av oss år efter år framförda ändringskrav. 1970 års skattebeslut blev också för den stora gruppen av barnfamiljer synnerligen olyckligt. Detta gäller särskilt de familjer där bara en av makarna har arbetsinkomst. Vi kräver nu beslut om att dessa familjer skall få göra ett avdrag med 2 000 kronor, benämnt familjeavdrag, allt under förutsättning att det finns barn under tio års ålder i familjen. De familjer som ordnat sin barnpassning själva och där båda makarna har arbete utom hemmet är orättvist behandlade gentemot dem som har lyckats få in sina barn på offentliga barndaghem. En sådan plats kostar samhället ca 15 000 kronor minus det belopp som vederbörande själv erlägger. Vi anser att dessa familjer, som själva har ordnat sin barnpassning, bör ha rätt till avdrag för sina kostnader intill ett belopp av 3 000 kronor per år. Det är förvånansvärt att man inte kan gå med på ett så blygsamt avdrag. Vi kräver också att den som vårdar nära anförvant skall ha rätt att göra sådana avdrag. Slutligen har vi liksom tidigare år föreslagit att skatteskalor och grundavdrag skall bli indexreglerade, så att skatterna inte kan stiga på grund av prisstegringar och utan riksdagens godkännande. De höjda löner som vederbörande nu erhåller, bl.a. för att täcka ökade priser, blir genom de höga marginalskatterna ofta meningslösa. Det är något som de flesta i vårt land fått lära sig under den senaste tiden. Socialdemokraterna tycker tydligen att detta är riktigt, när de år efter år säger nej till vårt krav.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 19 behandlas ett flertal motioner som berör vårt nuvarande skattesystem. Redan när detta skattesystem beslutades under vårriksdagen 1970, innehöll det vissa brister och även direkta orättvisor mot mindre grupper i samhället. Debatten om dessa och om skattesystemet i dess helhet har också fortgått och bl.a. resulterat i riksdagens krav på en ny skatteutredning — och en sådan tillsattes ju på våren 1972. Men även om så skett är vissa av bristerna i det nuvarande skattesystemet så framträdande att åtgärder snarast krävs för att ta bort de största orättvisorna. Här skall då främst nämnas den faktiska sambeskattningen i de fall då båda makarna arbetar i det egna företaget. Andra oformligheter är bl.a. den bristande samordningen mellan bidrag och skatter och därmed följande orimligheter i vissa fall när det gäller marginalskatten. Skattesystemet bör ju ha en sådan utformning att arbetsintresset och viljan att satsa på framtiden stimuleras. Den pågående penningvärdeförsämringen har ytterligare påskyndat kravet på ett nytt skattesystem och vi hoppas verkligen att 1972 års skatteutredning snart framlägger förslag som tar bort de negativa effekter det nuvarande skattesystemet innehåller. Centern och folkpartiet har i en gemensam partimotion tagit fram vissa frågor som vi ansett att skatteutredningen skall behandla med förtur. Det är avskaffande av den faktiska sambeskattningen, förbättring av barnstödet, införande av hemmamakebidrag i stället för det nuvarande hemmamakeavdraget, införande av inflationsskydd i skattesystemet och justering av marginaleffekterna i skatteoch bidragssystemet. I de till utskottsbetänkandet fogade reservationerna från centern och folkpartiet framför vi också kravet på skyndsamma åtgärder på här berörda område. I reservationen 1 berörs frågan om skattepolitikens allmänna inriktning. Betydelsefulla inslag i en kommande skattereform måste vara att åstadkomma en bättre samordning mellan skatter och bidrag, större hänsyn till låginkomsttagare och förbättrade förhållanden för barnfamiljer. Ett modernt skattesystem bör ha en sådan utformning att det stimulerar enskilda människors arbetsvilja och rent allmänt är tillväxtbefrämjande. Direktiven för skatteutredningen är i många avseenden alltför snäva och inte tillräckligt förutsättningslösa. I reservationen 7 berörs frågan om den faktiska sambeskattningen, och enligt vad som framgår av utskottsmajoritetens yttrande skall denna fråga behandlas med förtur av skatteutredningen. Vi ser givetvis det med tillfredsställelse, men när nu detta sker bör man också kunna hinna med att till årets höstriksdag lägga fram ett förslag på denna punkt. Många alternativ och uppslag har presenterats, och finns viljan att ta bort denna orättvisa bör förslag i frågan kunna föreläggas riksdagen i höst. Den nuvarande utformningen är en uppenbar orättvisa mot makar som båda arbetar i ett eget enskilt företag, och den är inte heller neutral i förhållande till i vilken form man bedriver sitt företag. Detta är en skamfläck i det nuvarande skattesystemet, och den måste bort snarast möjligt. Jag har tidigare i kammaren tagit exemplet med makar som varit anställda i ett företag och sedan övertagit företaget — deras skatteutgift har blivit väsentligt större när de blivit egna företagare. Det kan inte finnas någon som helst motivering för att bibehålla ett sådant förhållande någon längre tid. Detta är anledningen till att vi kräver förslag till höstriksdagen i den frågan. Reservationen 9 berör barnfamiljernas situation. Här är det angeläget att det direkta stödet till barnfamiljen genom barnbidraget förbättras samtidigt som åtgärder vidtas för att få bort en del av de tröskeleffekter som nu uppstår vid inkomstökningar genom den utformning som skatteoch bidragssystemet har. Vi har hört många exempel på hur denna bristande samordning givit utfallet att av en nyintjänad hundralapp blir det kvar endast ett blygsamt belopp i verklig inkomstökning. I reservationen 10 krävs en omläggning av skattereduktionen så att det nuvarande avdraget på skatten ändras till att vara ett bidrag. Den nuvarande konstruktionen innebär att den som har en verkligt låg inkomst inte kan utnyttja avdraget. En omläggning till bidragsformen skulle vara till direkt fördel för låginkomsttagarna. Reservationerna 3 och 12 kommer att närmare beröras av herr Olof Johansson i Stockholm, och jag skall därför gå förbi dem. Herr talman! Skatteuttaget är i dag för de allra flesta ganska betungande, och den pågående inflationen skärper ytterligare det förhållandet. I detta läge är det ytterst angeläget att en översyn snabbt kan ske och att man snarast rättar till de direkta orimligheter som det nuvarande skattesystemet inrymmer. Därför, herr talman, har vi ställt de yrkanden som framgår av de till utskottsbetänkandet fogade reservationerna 1,3, 7,9, 11 och 12, till vilka jag härmed yrkar bifall.

Herr talman! Eftersom centerpartiet och folkpartiet sedan ett flertal år har ett gemensamt arbete i skattefrågorna och har en samsyn i botten för det skattepolitiska agerandet, skall jag här för att spara tid inte gå in på de olika reservationernas innehåll. Jag nöjer mig med att instämma i vad herr Josefson i Arrie har sagt. Men jag vill anföra några allmänna synpunkter på de frågor som finns berörda. Under många månader har pressen varit full med annonser som talat om vilket förträffligt skattesystem vi har och hur bra allt har blivit för människorna sedan regeringen och kommunisterna med en höjning av löneskatten putsat litet i skatterna för de enskilda. Men det verkar som om annonserna på något sätt kommit av sig. Och det måste vara svårt att föra en sådan förträfflighetskampanj, samtidigt som det nuvarande skattesystemet blivit underkänt inte bara av oppositionen utan även av de stora löntagarorganisationerna. Det har vänt sig rasande fort. 1970 skulle ju två tredjedelar av svenska folket få skattesänkning. Redan 1972 var regeringen tvungen att försöka komma till rätta med de skattehöjningar som vi fick i stället för de utlovade skattesänkningarna efter 1970. Och nu när vi skulle njuta frukten av det goda som 1972 års beslut förde med sig kommer denna våldsamma kritik, även från sådana som tidigare lojalt tigit still. Det som gavs med ena handen togs igen med den andra. Nya skatter och avgifter kom i stället, och trollerikonsten har snabbt avslöjats som en oblyg kurragömmalek med löntagarna. Löntagarorganisationerna har inte heller varit milda i sin dom. Det blir inget över. Inte ens lönehöjningar i storleksklassen 10 procent förmår längre ge en rejäl standardökning. Det blir i stället mindre kvar: skatter, priser och avgifter tar mer ju högre man trissas upp. Inte ens LO spar längre på krutet. Och det är väl förståeligt, eftersom man där känner vardagsmänniskornas bistra verklighet. Gunnar Nilsson och Lars Westerberg är inte vilka som helst. Deras fördömande av marginaleffekterna av skatteuttaget på luften i lönekuverten är mycket hårt, även om de inte använder samma ord som vi gjort under många år. Nu har det kommit fram en rad förslag på senare tid — från Olhede, Larsson, Hedin och Cyril Olsson. Det är många tänkvärda tankar i de förslagen. Cyril Olsson har ett enormt skattetekniskt kunnande. Larsson-Hedin representerar stora grupper. Men ingen skall ju tro att nya sorters skatter är något simsalabim som minskar skattetrycket och gör att vi kommer ifrån alla problem. Att tänka runt problemen i stället för att tränga igenom dem är knappast lösningen. Nu är det ju också i hög grad angeläget att något sker snabbt. Och hur skall man t.ex. under detta år kunna åstadkomma den justering av löner och skatter som t.ex. Larsson—-Hedins tankegångar bygger på? Skulle t.ex. de som har sitt avtal klart och bundet få skattesänkning med det löneutrymme som finns att förhandla om för dem som ännu inte har något avtal? Och hur skall skattesystemet förenklas — detta har ju länge varit en allmän strävan — om det skall vara särskilda skalor för löntagare och särskilda skalor för andra grupper? Eller skall löneutrymmet användas till att sänka skatterna för både löntagare och andra? Det som ytligt sett kan verka Colum bi ägg kan vid närmare påseende ha mängder av komplikationer eller rent av leda helt snett. Naturligtvis är det av värde att nya tankar kommer fram i debatten, och alla sådana bör förutsättningslöst prövas. Samtidigt bör de inte anammas oprövade. Det vore alltför lättsinnigt. Nog är det egendomligt att finansdepartementet utan betänketid kunde vara berett att säga ja till att sådana tankar blir utredda men framhärdar i ett nej till utredning av en beprövad metod som inflationsskyddet. Skulle vi nu ha haft ett inflationsskydd infört, hade man inte bara en viss lättnad i den direkta skatten i år utan också en garanti för att den inte redan nästa år blir höjd igen. När man ökar sin inkomst kraftigt och alltså får större bärkraft, är det rimligt att man betalar högre skatt. Det är en självklar princip. Men i dag kan även den som inte ökar sin verkliga inkomst med en enda krona och som inte alls har någon större bärkraft få finna sig i att betala mera skatt. Inflationen gör ju att skatten ständigt höjs även för människor som inte får någon verklig inkomstökning. Staten skall skydda skattebetalarna mot inflationen, inte dra nytta av den genom att låta den höja skatterna i smyg. Ingen skall behöva få höjd skatt bara därför att inflationen försämrar penningvärdet och knuffar upp folk i högre skatteklasser utan att deras verkliga standard höjs. Dessa viktiga frågor har regeringen uttryckligen förbjudit den stora skatteutredningen att ens diskutera. Reglerna för bostadsbidrag måste och kan lätt göras om så att familjerna får behålla mera av bidragen om inkomsten ökar. En besparingskommission bör tillsättas. Det är inte bara enskilda människor som måste dra åt svångremmen. Även staten måste hushålla. Avskaffa den faktiska sambeskattningen. Makar, som t.ex. båda arbetar i en egen affär, skall ju beskattas var för sig precis som alla andra. Skattefusket och skatteflykten måste bekämpas hårdare. Föräldrar med små barn bör få ett särskilt vårdnadsbidrag. Föräldrarna bör själva få bestämma om de skall använda pengarna till att betala daghemsavgifter eller om de hellre vill använda pengarna för att göra det lättare för en av dem att stanna hemma och ta hand om barnen. Dessutom bör barnbidragen värdesäkras. Inflationen skall inte ständigt få göra dem mindre värda. Också för en pensionär måste det löna sig att arbeta. Till sist, herr talman, två frågor, som jag tycker det är viktigt att få besvarade. Hur är den socialdemokratiska synen på skattefrågans läge just nu? Anser man att det är rätt som partihögkvarteret säger i sina annonser, nämligen att man gjort en bra skattesänkning och att allt tydligen i stort sett är ganska gott och väl? Eller ställer man sig bakom LO-företrädarna och deras hårda fördömande av det nuvarande läget i skattefrågan? Det är viktigt att få svar på de här frågorna, ty det är utifrån de utgångspunkterna som vi kommer att få söka oss fram till olika lösningar. Den andra frågan, herr talman, gäller tilläggsdirektiven. Vi har ju i en rad spörsmål som vi betraktar som mycket viktiga begärt att det skall utfärdas tilläggsdirektiv till respektive utredningar. De frågor som det här gäller är inflationsskyddet, skatteflykten och reformer inom skattesystemet som gör detta i sig självt tillväxtbefrämjande. Men det vill den socialdemokratiska majoriteten inte vara med om. Den menar i stället att utredningarna självfallet har rätt att ta upp de här frågorna i alla fall. Men då undrar jag: Vad skall direktiv över huvud taget vara till för? Skall man där kunna läsa sig fram till vad utredningarna verkligen har skyldighet att ta upp eller rättighet att ta upp, eller skall man inte kunna göra det? Om det inte vore så, fanns det väl ingen anledning att utfärda ibland ganska ingående, minutiösa direktiv i de olika frågorna. Och ännu mindre fanns det anledning att t.o.m. förbjuda diskussioner och utredningar på ett viktigt fält, just ett som nu är diskuterat. Jag tycker att det är viktigt att få svar även på den frågan. Herr talman! Med det vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 3, 7, 9, 11 och 12.

Herr talman! Det mesta av vad som yrkas i reservationerna prövas av 1972 års skatteutredning. Utredningen skall enligt direktiven som huvuduppgift bedöma de fördelningspolitiska aspekterna av skatteoch avgiftssystemet. Beskattningen skall medverka till att åstadkomma en jämnare realinkomstfördelning och standardutveckling, heter det. Utredningen skall uppmärksamma såväl konstruktionen av samtliga bidragssystem som frågan om beskattning i stället för inkomstprövning av bidragen. I samband med detta skall den även pröva de indirekta skatternas fördelningspolitiska effekter och lämpliga konstruktion. Men utredningen skall också pröva den faktiska sambeskattningens problem och konstruktionen av existensminimireglerna, samtidigt som den bör tillgodose önskemålet om så enkla skatteregler som möjligt, enkla såväl för den enskilde som för skatteadministrationen. Enligt de tilläggsdirektiv som riksdagen har beslutat skall utredningen också överse beskattningen av folkpensionärernas extrainkomster. Av denna korta uppräkning framgår att utredningen kommer att syssla praktiskt taget med de flesta av de frågor som motionärerna och reservanterna yrkar på att den skall få göra.

Jag vill också betona att jag anser det mycket ovisst om utredningen skall kunna lägga fram något som helst delförslag innan den har skapat sig en helhetsbild av hur man vill ha det nya skattesystemet. Under alla förhållanden bör inte riksdagen binda utredningen för något sådant. Att som reservanterna föreslår ersätta den nuvarande skattereduktionen för hemmavarande make med bidrag har ju riksdagen tidigare avvisat, och jag ifrågasätter ett utbrytande även av den frågan. Den kan inte nöjaktigt bedömas förrän utredningen har tagit ställning till övriga avdrag och bidrag vid beskattningen. I en gemensam reservation yrkar nu samtliga borgerliga partier tilläggsdirektiv till utredningen i syfte att den med förtur skall utreda frågan om indexreglering av skattesystemet. Riksdagen har ju vid upprepade tillfällen avslagit yrkanden om indexreglering därför att den är förenad med stora praktiska svårigheter främst på grund av källskattesystemet och därför att den föranleder stabiliseringspolitiska problem vid en inflationistisk utveckling. Om vi antar att allt annat är oförändrat — som nationalekonomerna brukar säga — vad får då en indexreglering av skatterna för följder? Det är obestridligt att den för det första minskar statens och kommunernas intäkter och att den för det andra påverkar inkomstfördelningen. När herr Magnusson i Borås säger att felet med skattesystemet är att det inte tar hänsyn till skatteförmåga, vill jag därför påstå motsatsen — att det är det man gör. Man tar hänsyn till låginkomsttagarna och andra svaga grupper. Med en indexreglering skulle detta inte alls bli fallet. Om man antar att priserna förra året hade stigit med 4 procent, skulle en indexreglering ha minskat statens inkomster med 700 miljoner kronor. Om fem år skulle det bli 2 miljarder mindre varje år. Och de pengarna skulle huvudsakligen gå till de höga inkomsttagarna — tre gånger mer till dem än till låginkomsttagarna. En löntagare med en inkomst under 20 000 kronor skulle ha fått 60 kronor lägre skatt. Den som har 80 000 kronor skulle få 500 kronor lägre skatt. Men vid 150 000 kronor skulle skatten bli 1 000 kronor lägre, osv. Effekterna skulle alltså kumuleras. På tio år skulle toppinkomsttagarna öka sin konsumtion — eller förmögenhet — med ca 150 000 kronor. För låginkomsttagarna bleve det bara ca 1 000 kronor. Det är konsekvenserna av indexreglering av skatterna. Men det här gäller bara inkomstskatten. Jag vet nu inte om man skall ha även förmögenhetsoch arvsskatterna indexreglerade. I så fall blir ju konsekvenserna ännu mer betydande. Statens och kommunernas inkomster kommer att öka i mindre grad. Möjligheterna till social reformpolitik kommer att minska, och naturligtvis skulle möjligheterna minska att främja många andra ändamål som vi alla här i riksdagen tycks vara ense om är behjärtansvärda. Man kan alltså slå fast att indexreglering av skattesystemet innebär raka motsatsen till jämlikhet vid beskattningen. Den finge effekter på både inkomstfördelningen och de offentliga resurserna. Det är absolut klart. Herr talman! I övrigt skall jag inte ingå på de här förslagen i detalj därför att detta har vi diskuterat så många gånger. Och som jag sade i inledningen har 1972 års skatteutredning praktiskt taget alla dessa problem att syssla med. Några tilläggsdirektiv anser vi inte behövs, och vi anser inte heller att någonting behöver utbrytas. Jag yrkar med detta bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Brandt säger att det inte finns några som helst möjligheter att göra några utbrytningar i utredningsarbetet. Det är beklagligt, och jag tycker att det skulle vara ganska besvärligt att sitta som ordförande i en utredning, som herr Brandt gör, där man redan från första stund är förhindrad att lägga fram några som helst förslag som kommer att medföra en lägre beskattning. Denna utredning ligger väl i linje med socialdemokratins föresats på senare tid att i stället se till att man får högre skatteuttag. För det är ju det som blivit resultatet av hela den skattepolitik som ni under senare tid drivit. Vad ni än säger så har folk i dag högre skatt än de hade tidigare. Herr Brandt hänvisar till att en indexreglering skulle ha inneburit att staten hade fått 700 miljoner kronor mindre på ett år i skatteinkomster. Vad är det då som nu har skett? Vi har i stället på grund av en inflationistisk utveckling, utan att ha fattat något som helst beslut här i riksdagen, fått en skattehöjning med just dessa 700 miljoner kronor. Denna skattehöjning har ingalunda gjorts på några reella inkomster utan — som det så ofta har talats om — tagits på bara luft i lönekuverten. Det har också alltmer börjat gå upp för människor i vårt land att detta system är felaktigt. Vi har en orimligt hög marginalbeskattning, dvs. en för hög beskattning på inkomstökningarna, i förening med ett system som höjer beskattningen utan att man fattar några som helst beslut härom. Det är den inflationistiska utvecklingen som skapat denna helt ohållbara ordning. Vi i moderata samlingspartiet har framhållit detta under en lång rad av år, men vi är nu inte ensamma härom. Även inom de andra borgerliga partierna och från de stora löntagarorganisationerna har man kommit underfund med att det är på detta sätt. Det är orimligt att den socialdemokratiska politiken skall gå ut på att till varje pris försöka förhindra en indexreglering. Vi menar att en sådan måste vara berättigad i allra högsta grad. Jag tycker att herr Brandt som ordförande i utredningen skulle försöka se till att man kommer till rätta med inflationsproblemen i beskattningen, för läget är allvarligt.
Herr talman! Herr Brandt sade bl.a. att man för att kunna lägga fram ett särförslag först måste ha en helhetsbild över hela skattesystemet. Jag vet inte om detta uttalande var ett svar på det krav som jag ställde och som har ställts i reservationen 7, nämligen att ett särförslag beträffande den faktiska sambeskattningen skulle läggas fram. Man har redan uttalat att det skall ske med förtur. Frågan är bara i vilken takt det skall ske. Skall man först ha hela denna helhetsbild klar, är det kanske inte så mycket bevänt med förtursbehandlingen. Det är väl ändå på det sättet, herr Brandt, att den faktiska sambeskattning som nu tillämpas rymmer så pass stora orättvisor att det inte finns någon anledning att kvarhålla detta system längre än nödvändigt. Partierna har presenterat olika förslag till lösning. Frågan har diskuterats vid 1970, 1971 och 1972 års riksdagar, och nog skulle det vara möjligt, om viljan fanns, att presentera ett förslag till höstriksdagen. Till slut också några ord om indexreglerade skatteskalor. Som jag ser det innebär en indexreglering av skatteskalorna inte att man för all framtid har bestämt sig för ett visst skattesystem. Avsikten med en indexreglering är ju främst att det inte skall ske några förändringar i skatteuttaget utan att riksdagen har fattat beslut därom. Den väsentliga fördelen med en indexreglering är att man låter riksdagen få beslutanderätten över när det skall ske en förändring av skatteuttaget.

Herr talman! Herr Brandt hade litet otur när han valde exempel, för de var väl ändå ovanligt dåliga. Om det finns någonting som det vore enkelt att bryta loss och lösa med förtur, är det väl just de frågor som herr Brandt här nämnde. Ta förslaget om att ändra hemmamakeavdraget till ett hemmamakebidrag. Vad innebär det i realiteten? Ingen som helst ändrad princip, exakt samma storlek! Och vi vet att avdraget har kommit till för att mildra effekterna vid övergången till individuell beskattning. Det enda vi kräver är att även de som har låga inkomster skall få del av övergångsstödet. Det är framför allt kvinnorna det gäller. Tänk bara hur det skulle låta om förhållandet hade varit det motsatta, om vi hade velat ge stöd till alla hur höga inkomster de än har, men strypa det just för dem med låga inkomster! Sedan tog herr Brandt upp frågan om inflationsskydd. Det finns faktiskt utarbetade system som har tillämpats både i Danmark och i Holland, fastän finansministern länge har velat förneka att över huvud taget några sådana modeller existerade. Herr Brandt säger att det är obestridligt att en indexreglering minskar statens inkomster och utgifter. Nej, det är inte obestridligt, för det är ett helt felaktigt påstående. Däremot hindrar indexregleringen en ökning av statens inkomster genom en automatisk höjning av skatterna, och det är en väsentlig skillnad mellan det ena och det andra. Jag hoppas att herr Brandt i alla fall någon gång under vårt arbete i skatteutredningen kommer att inse den viktiga distinktionen. Det är sant att finansministern vartenda år har kammat in 800 miljoner extra utöver det riksdagen beslutat. Om man vill höja skatterna med 800 miljoner får man väl fatta beslut om detta. Vi är väl inte så rädda, hoppas jag, för att klart redovisa principerna för en skattehöjning och för en fördelning av skatterna, att vi inte kan föra en diskussion här i riksdagen om det och ta de stötar och den allmänna insyn som det blir i samband med ett riksdagsbeslut? Det är detta det gäller. Herr Brandt har faktiskt också fått det hela om bakfoten när han säger att en indexreglering generellt skulle gynna höginkomsttagare. Nej, det är inte så. På grund av den branta marginalskattetrappan just i mellaninkomstlägen är det där man nu verkligen får en hård stöt.
Herr talman! Det blir inte lätt att hinna svara på allt det här! För att först tala om utbrytningen vidhåller jag vad jag sade tidigare rent allmänt, nämligen att skall vi kunna få något rationellt skattesystem — om man nu anser att man kan få ett som är bättre än det nuvarande — bör man ha en mera klar bild för sig av hur det skall se ut innan man bryter ut delar. Den faktiska sambeskattningen, herr Josefson i Arrie, nämnde jag inte med avsikt. Jag är inte alldeles säker på att vi inte skulle kunna bryta ut den. Vad jag nämnde var makebidraget, för riksdagen har klart och tydligt sagt ifrån att den inte vill vara med om det, och jag har fattat också utredningen på det sättet. Jag uttalar alltså min betänksamhet mot att göra det. Om den här utredningen drar ut på tiden skulle jag tänka mig att vi får göra som vi har gjort hittills och vidta skattesänkningar. Här resonerar man som om vi aldrig skulle ha beslutat om sänkning av den statliga skatten, men det har vi ju gjort periodvis. Det blir väl så att vi får göra det i fortsättningen också, och det är det argument vi har haft emot indexregleringar. När fru Nettelbrandt talar om indexreglering i Danmark skall vi komma ihåg att där har man också indexreglerade löner. Det går alltså inte att jämföra Sverige och Danmark. Beträffande de här skatteförslagen som framförts av olika personer har fru Nettelbrandt tydligen läst på vad finansministern har sagt. Det var i stort sett de argument han använde mot förslagen som hon nu framhöll, så det var egentligen ingenting nytt. När fru Nettelbrandt säger att Landsorganisationen kräver en utredning vill jag framhålla att vi fick det beskedet i skatteutredningen att Landsorganisationen inte står bakom något förslag om en sådan utredning. Nu har förresten statsministern förklarat att det inte blir någon särskild utredning vid sidan av skatteutredningen. Så sade fru Nettelbrandt i sitt tidigare anförande att det blir inget över. Men fråga de sjuka, de handikappade, folkpensionärer, fråga stora grupper i samhället om de inte får någonting för skatterna! Fråga den enskilde med vanliga inkomster om han vill avstå från vad samhället nu erbjuder! Ställ detta i relation till skatten! Om fru Nettelbrandt går ut till människor i kommunerna, skall hon finna att de nu kanske knorrar över att man inte höjer kommunaloch landstingsskatten, eftersom man anser att man inte tillräckligt snabbt kan få fram den service som människorna vill ha. Ställer man alltså frågan med rätt relation, så får man ett mer nyanserat svar än om man ställer frågan till höginkomsttagare och andra. Människorna ser ju i regel hur det är. Och talar man om för dem vad de får för de skatter vi har, så kvirrar de inte bara över skatterna. Då förstår de kanske att det inte bara är pengar som kastas bort utan att det sker en clearing mellan människorna så att de bättre situerade med de största inkomsterna och förmögenheterna får bidra till att vi hjälper de människor i samhället som är behövande. Det är inte så, som i det allmänna talesättet, att finansministern tar pengarna, utan de används. Något förslag om att sänka statens och kommunernas utgifter har jag inte ännu sett. Om man samlar ihop allt vad ni motionerar om så betyder det snarare kraftiga höjningar för staten, samtidigt som ni skall ha avdrag på alla möjliga områden och sänkta statliga inkomster.

Herr talman! Herr Brandt säger att om utredningen drar ut på tiden så kanske man måste komma med några förslag om skattesänkningar. Det var ju intressant att höra. Det betyder alltså att herr Brandt också menar att skattetrycket i dag är för högt, och det är någonting som jag tror att alla människor har konstaterat i dag. Man behöver inte, herr Brandt, gå ut och fråga några höginkomsttagare om skatten är för hög, utan då en stor del av vanliga löneinkomsttagare drabbas av marginalskatter på omkring 60 procent, frånsett vad det betyder om bidragen faller bort, kan man inte säga annat än att det är en mycket hög beskattning. Herr Brandt framhåller att jag har sagt att det nuvarande skattesyste met är felaktigt på det viset att det inte tar hänsyn till skatteförmågan. Det är på det sättet att 1970 års skattebeslut definitivt förkastade den gamla fina principen i vår skattelagstiftning att ta hänsyn till skatteförmågan i och med att man införde ett system där man inte längre tar hänsyn till familjen såsom en enhet vid beskattningen. Det är därför som vi bl.a. nu har föreslagit t.ex. att de mycket hårt drabbade barnfamiljerna skall få göra ett avdrag på 2 000 kronor när bara den ena av makarna har inkomst och den andra är hemma och sköter om barnen. Ett annat förslag innebär att den som inte har kunnat utnyttja samhällets barnpassning också skall ha rätt att göra det här avdraget intill ett belopp av 3 000. Detta är ju ingenting annat än förslag som är ägnade att rätta till de mycket stora orättvisor i beskattningen som för närvarande drabbar barnfamiljerna. Det är därför som vi har sagt att riksdagen redan nu, när vi går till votering, bör fatta det här beslutet för att åstadkomma rättvisa på detta område, som vi tycker är ytterligt orättvist.

Herr talman! Jag vill ge herr Brandt alldeles rätt på en punkt, nämligen att vi hjälper de högre inkomsttagarna, om vi inte höjer skatterna mycket mera än vad fallet är i dag. Vi skulle t.ex. kunna avskaffa 80-procentsregeln och höja taket till 90 eller 95 procent av inkomsten. Varför gör inte herr Brandt det? Det är ju verkligen att hjälpa de högre inkomsttagarna. Men det är väl ändå galet att föra resonemanget så. Det är väl ändå de skatteförslag som ligger på riksdagens bord som skall diskuteras och genomlysas, och det som händer därefter utan riksdagens medverkan borde vi ju vara överens om att sätta stopp för. Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att be om svar på de två frågor jag ställde till herr Brandt i mitt första inlägg. Eftersom herr Brandt är en värderad ordförande både i skatteutskottet och i den stora skatteutredningen har det ju en särskild betydelse vilken uppfattning han hyser. Min första fråga gällde hur man skall se på direktiv över huvud taget. Är det inte så noga med de frågor som inte är berörda i direktiv? Är det alltså inte så noga med tillväxten — det som har varit vårt problem i ett decennium nu här i landet? Eller är detta, som vi menar, en viktig fråga som också bör genomlysas i samband med att man bygger upp ett skattesystem? Varför finns det då inte med i direktiven? Detsamma gäller skattefusket och skatteflykten. Bör dessa frågor finnas med när man utformar ett skattesystem? Dessutom gäller det inflationsskyddet. Min andra fråga, herr Brandt, som i dagens läge inte är mindre viktig, var: Hur ser just herr Brandt, med den dignitet han har inom det socialdemokratiska partiet när det gäller skattefrågorna, på partisekreterare Sten Anderssons värdering av vårt skattesystem och på Gunnar Nilssons och Lars Westerbergs värderingar? På vilken sida står herr Brandt? Är det så dåligt som LO-företrädarna menar eller är det så bra som partihögkvarteret proklamerar?

Herr talman! Jag skall börja med det sista — frågan om skattesystemet är så dåligt som vissa säger eller om det inte är så dåligt. Personligen anser jag att det inte är så dåligt som man vill göra gällande, och jag tror att det blir väldigt svårt att få någon betydelsefull ändring av det nuvarande systemet. Det kan jag gott säga. Så detta med direktiven. Jag vet inte om fru Nettelbrandt nämnde skattefusk och skatteflykt i sitt tidigare inlägg — jag var väl upptagen med att anteckna, så jag hörde det inte — och att man på allvar skall se på det. Jag har ju redan sagt att man skall ta upp dessa frågor, och även frågan om tillväxten har vi diskuterat i utredningen. Inte heller finns det, såvitt jag förstår, någonting i direktiven som hindrar att vi tar upp frågan om skatternas inverkan på arbetslust o. d. Allt som jag och utredningens övriga ledamöter anser vara av värde för att bedöma det skattesystem som vi till slut kommer att lägga fram förslag om skall vi naturligtvis ta reda på. Vi skall inte förakta något av detta utan skaffa fram material, så att vi får en riktig bild. Jag vill alltså svara positivt och menar att även om det inte står klart utsagt i direktiven skall vi undersöka och titta på den här saken. Men det står klart och tydligt att vi inte skall syssla med indexregleringen. Herr Magnusson i Borås sade att vi har en hög beskattning. Det har ju inte heller finansministern förnekat. Finansministern säger att den nuvarande beskattningen är så hög, att vi inte kan ta ut mera skatt på annat sätt än genom indirekta skatter alternativt höga arbetsgivaravgifter. Då kommer fru Nettelbrandt och talar om 80-procentsregeln, och hon säger att man gynnar de högre inkomsttagarna genom att inte ta ut skatt upp till 100 procent. Det är väl ett sätt att resonera som inte egentligen hör hit. Jag sade inte, herr Magnusson i Borås, att vi skulle sänka skatten nu för att den var för hög, utan jag sade i stället att vi kommer säkerligen att sänka den periodvis som vi har gjort tidigare. Det är den metoden vi har använt i stället för indexreglering.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att behandla reservationerna 3 och 12 om marginalskattesänkningar m.m. och indexreglering av skattesystemet. Vi har hört av den debatt som förts hittills att det finns en tendens att de här sakerna speciellt kommer i fokus, och att de, vill jag påstå, förenklas en aning. Debatten blir då också något onyanserad. I båda fallen gäller yrkandena utredning och då lämpligen inom 1972 års skatteutredning. Som bekant har finansministern i direktiven till skatteutredningen avlägsnat möjligheterna att utreda indexregleringen. Vi vänder oss mot den restriktionen i utredningsdirektiven. Vi begär vidare att båda dessa delar skall utredas med förtur. Förklaringen är naturligtvis till en del teknisk. Olika tänkbara åtgärder på dessa områden kan komma att påverka själva skattesystemuppbyggnaden, och därmed bör de vara med i bilden från början. Självklart kan man tänka sig att förverkliga en indexreglering i någon del av ett skattesystem. Ja, tänka sig kan man alltid, men det är inte särskilt lämpligt innan man har ett skattesystem som man är någorlunda nöjd med. När det gäller kombinationen bidrag och skatter finns marginaleffekter som borde angripas snabbt, helt enkelt därför att dessa effekter inte har någon uttalad avsikt i skattelagstiftningen. Däri ligger också det väsentliga och den gemensamma nämnaren för reservationerna 3 och 12. Eftersom kritik mot marginalskatteoch inflationseffekter ofta angrips med utgångspunkt från att de som kritiserar det nuvarande systemet vill gynna höginkomsttagare på andras bekostnad, så vill jag först deklarera att en sådan politik är i varje fall för centern helt främmande. Vad det gäller är att se till att det skattesystem vi har fungerar så som vi avsett att det skall fungera. Självklart är vår kritik på dessa punkter underordnad det vi uppfattar som viktiga målsättningar för en kommande skattereform. I reservationen 1 heter det: ”Viktiga inslag i en kommande skattereform måste således bl.a. vara att åstadkomma en bättre samordning mellan skatter och bidrag, en omfördelning av skattebördan till förmån för låginkomsttagarna och förbättringar av barnfamiljernas situation.” En sådan prioritering innebär naturligtvis en statsfinansiell belastning, eftersom det fortfarande är stora grupper som kan betecknas som låginkomsttagare. Barnfamiljerna inom eller utom den gruppen är inte heller så få som bekant. Det konstaterandet gör det nödvändigt — enligt min uppfattning — att betona de rent statsfinansiella begränsningar som ligger i mittenpartiernas skattepolitiska prioritering. En sådan prioritering medger exempelvis inte någon total indexreglering av skattesystemet. Så när herr Brandt här räknar upp en mängd stora siffror om hur mycket det hela skulle kosta tycker jag att han är ute i ogjort väder. När han vidare försöker göra gällande att det är fråga om en total indexreglering blir naturligtvis konsekvensen — om man ackumulerar talen såsom herr Brandt gjorde här tidigare — en gigantisk omfördelningspolitik i fel riktning, dvs. till höginkomsttagarnas förmån. Jag vill instämma i att det fungerar på det sättet, men det har aldrig sagts från centerhåll att ett indexregleringssystem skall fungera så. Inom båda de här reservationernas ram krävs en mycket hård prioritering för att undanröja de värsta skönhetsfläckarna — vad jag tidigare kallade effekter i skattesystemet utan uttalad avsikt. Sedan medger jag att lockelsen på något håll ibland har varit för stor när det gällt att försöka torgföra förändringar i marginalskatterna som något som kommer att sänka skatten för de flesta, men det får väl de som har den uppfattningen svara för. I det fallet är inte regeringspartiet oskyldigt heller efter de marginella skattesänkningar långt över inkomster om 70 000 kronor som annonserats så flitigt på sistone. Marginalskatteproblematiken har en rad intressanta infallsvinklar, och en del har nämnts tidigare under debatten. En som naturligtvis tillhör de viktigaste är frågan om hur effektiv från fördelningssynpunkt den progressiva direktskatten är. Det finns anledning att tvivla på att skattesystemet förmår förverkliga intentionerna enligt lagstiftningen på denna punkt. Arbetsmarknadens sätt att fungera påverkar avsevärt slutresultatet från fördelningssynpunkt, och det är alldeles klart att transfereringar, dvs. inkomstöverföringar, är effektivare från denna synpunkt när det gäller att uppnå avsett resultat. Det är viktigt att dessa frågeställningar klaras ut i skatteutredningen, så att man får ett system som kan leva upp till principen om skatteuttag efter bärkraft. De olyckliga och oavsiktliga marginaleffekterna vid höjd marginalbeskattning i kombination med nedtrappade bidrag och höjda avgifter i vissa fall måste tas bort med det snaraste. Det nuvarande förhållandet drabbar i första hand barnfamiljerna, som redan tidigare är hårt klämda. Förändringar av marginalskatterna i övrigt bör rimligen baseras på en mer heltäckande genomgång av marginalskatternas effektivitet som fördelningsinstrument. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 3. När det gäller indexreglering av skattesystemet finns det också anledning att främst ta upp frågan om den prioritering som är nödvändig. Först en självklarhet: det allra viktigaste måste vara skärpt kamp mot inflationen med ekonomisk-politiska och — vilket jag tror är underskattat — näringspolitiska medel. Det allvarliga sedan ett antal år tillbaka är att vi mer eller mindre uttalat tycks acceptera en inflation som i varje fall ligger över de tre procent som tidigare någon gång accepterats som ”en tolerabel inflationstakt” per år räknat. Enligt aviseringar i dagens tidningar angående kompletteringspropositionen beräknas prisstegringarna i år bli ungefär sex procent. När löntagarorganisationerna försöker att i avtalsrörelserna, utöver en standardstegring, hämta in den inträffade okompenserade inflationen och den förväntade inflationen är det naturligt att skyddsklausuler i själva avtalet kommer in i bilden och att inflationsdebatten också sprider sig till skattesystemet. Om den progressiva beskattningen är effektiv som fördelningsinstrument till de sämst ställdas förmån, bedriver vi naturligtvis i dag en viss fördelningspolitik i samma riktning när skattesystemet tar ut litet större andel av de inflationspengar som höginkomsttagaren ändå får mest av i förhållande till låginkomsttagare. Jag måste bekänna att jag inte kan se något orättfärdigt från fördelningssynpunkt i detta. Däremot är det — som herr Josefson i Arrie tidigare nämnt — klart att det bör fattas beslut här i kammaren i vanlig ordning om systemeffekterna, som hänger direkt samman med vårt progressiva skattesystem. Sådana förändringar skall inte ske via en ostyrd process, helt beroende av inflationstakten.

Därför blir, som jag ser det, en prioritering av rent statsfinansiella skäl nödvändig. Vad som är viktigast att komma till rätta med här liksom på många andra områden är grundtrygghetsproblemen och de sämst ställdas situation. Man måste alltså föra samma resonemang i skattedebatten som när man indexreglerar folkpensioner, ATP eller barnbidrag, som mittenpartierna har föreslagit. Konkret betyder det i detta sammanhang att det är grundavdraget som är det viktigaste att värdesäkra. Också när det gäller en indexreglering av skattesystemet bör prioriteringen vid fördelningen av skatteuttaget vara den som jag tidigare citerade ur mittenpartiernas reservation nr 1 till detta betänkande: skatteuttaget skall innebära en omfördelning av skattebördan till förmån för låginkomsttagarna. Herr talman! Med hänvisning till det nu anförda yrkar jag bifall till reservationen 12.

Herr talman! Det anförande som herr Magnusson i Borås höll med anledning av detta betänkande ber jag att helt och hållet få instämma i. I övrigt ber jag att få framhålla att skatteomläggningen år 1971, då obligatorisk särbeskattning infördes, i princip innebar en skatteskärpning för de familjer där endast en av makarna arbetar. Övergången till särbeskattningen mildrades något genom införandet av 1800-kronorsavdraget vid beskattningen. Enligt propositionen skulle emellertid detta avdrag endast vara kvar så länge utbyggnaden pågår inom arbetsmarknadsoch socialpolitiken. Det är således att befara att regeringen vill försämra situationen ytterligare för enarbetstagarfamiljer. I vår motion har vi genom exempel visat att en enarbetstagarfamilj med 40 000 kronor i inkomst jämfört med en annan familj, där mannen tjänar 30 000 kronor och hustrun 10 000 kronor, får betala ca 2 700 kronor mer i skatt. Detta tycker vi är orimligt, och vi föreslår därför att ett extra familjeavdrag, maximerat till 2 000 kronor per år, skall utgå till alla enarbetstagarfamiljer med barn upp till tio års ålder. Vid en inkomst av 36 000 kronor per år skulle detta innebära en skattelindring på ca 1 200 kronor per år. En särskilt betungande post i barnfamiljernas budget utgör barntillsynskostnaderna. Detta gäller framför allt de familjer, som inte kan få plats för sina barn på de av stat och kommun subventionerade barnrespektive familjedaghemmen. För de familjer där båda makarna arbetar skulle en avdragsrätt för nödvändiga faktiska barntillsynskostnader avsevärt förbättra situationen. Vi anser därför att en sådan avdragsrätt bör införas. Avdragsmöjligheten bör dock begränsas till ett visst högsta belopp. Med hänsyn till det omfattandet stödet till barntillsynen i samhällets regi förefaller 3 000 kronor per år vara en rättvis gräns. Det bör uppdragas åt riksskatteverket att årligen fastställa en övre beloppsgräns. Avdragsrätten bör omfatta styrkta tillsynskostnader för barn under tio år. I detta sammanhang vill jag också understryka att motsvarande avdragsrätt bör införas för skattskyldig som har kostnader för sjuk eller nära åldrig anhörig. Vi hemställer därför att Kungl. Maj:t måtte framlägga förslag till riksdagen i den frågan. En annan i högsta grad orättvis beskattning inträder när en familj drabbas av den faktiska sambeskattningen. Detta inträffar, om makarna gemensamt arbetar i en av dem ägd enskild firma. Ett exempel på detta finns i vår motion, där det visas att om maken ensam skattar för familjeinkomsten — antag 50 000 kronor — får han betala 5 000 kronor mer i skatt än om han och hans maka hade tjänat 25 000 vardera genom förvärvsarbete på skilda arbetsplatser. Detta anser vi vara en helt orimlig och orättvis beskattning, som drabbar småföretagarfamiljerna, såsom jordbrukare, fiskare, affärsmän, trädgårdsmästare m.fl. Vi föreslår med anledning härav att rätt till avdrag för lön till medhjälpande familjemedlem införes från den 1 januari 1974. När det gäller folkpensionärerna hemställer vi att Kungl. Maj:t måtte lägga fram förslag till riksdagen om höjning av grundavdragen från den 1 januari 1974 för åldersoch förtidspensionärer. Dessutom framställer vi krav på sänkning av folkpensionärernas orimligt höga beskattning på extra inkomster. Herr talman! Med detta inlägg ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer som undertecknats av herr Magnusson i Borås och mig.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 24 behandlar 14 motioner, som är väckta med anledning av den allmänna arbetsgivaravgiften. I dessa motioner tas olika krav upp. En del krav gäller utredning av arbetsgivaravgiftens verkningar såsom skatt betraktad, i andra motioner tar man upp krav på avveckling av vissa delar av den allmänna arbetsgivaravgiften, i någon motion tas krav upp om en avvecklingsplan för hela beskattningsformen. Den allmänna arbetsgivaravgiften har varit något av en följetong här i riksdagen sedan 1968, då man första gången beslöt om införande av den. Den gången beslöts om införande av en enprocentig arbetsgivaravgift. Den fick en sammankoppling med mervärdeskatten som då infördes.

Den gången skedde detta med utgångs punkt i att denna form av beskattning slog speciellt hårt mot de arbetskraftsintensiva företagen. Allteftersom skatten år 1970 höjts med ytterligare 1 procent, 1973 med 2 procent har naturligtvis kraven om en utredning växt sig allt starkare. Vad slags skatt är nu arbetsgivaravgiften? Vi vet exakt hur den beräknas och uttas, och detta är synnerligen enkelt. Beräkningssättet är så enkelt, att vi vet att ingen annan skatt är så lätt att höja som just arbetsgivaravgiften. Men det finns en massa andra frågetecken för vad slags skatt detta är. När arbetsgivaravgiften år 1970 höjdes till 2 procent, skedde detta mot bakgrund av att vi hade en högkonjunktur som borde dämpas. Utskottsmajoriteten — socialdemokrater då liksom alltid annars, hade jag så när sagt — ansåg att man kunde förvänta att löneutrymmet skulle minskas genom den höjning av arbetsgivaravgiften som genomfördes. Det var den gången som resonemanget uppstod om huruvida vi skulle kalla detta för en arbetsgivaravgift; vore det inte riktigare att kalla den för en löneskatt, när det ändå gäller skatt på lön innan man över huvud taget har undersökt om det finns någon skattekraft. Dessa saker har gjort att vi ständigt frågat efter utredning om skattens verkningar. Det finns ännu större anledning att göra det i år, inte bara därför att skatten numera stigit till 4 procent. Under vårvintern har man i bl.a. socialdemokratiska kretsar seriöst diskuterat införandet av ett nytt skattesystem. Det talas om att man med detta system skulle beskatta produktionen. Detta skulle ske i form av en förhöjd arbetsgivaravgift. Om man tror vad utskottet sade 1970 kan man i och för sig inte påstå att det är en beskattning av produktionen utan en beskattning av löneinkomsterna, som tas ut innan lönen över huvud taget utbetalats. Det finns alltså ännu en anledning till att man undersöker hur denna skatt verkar. Vi vet att egenavgiften, som är en del av den här skatten, slår definitivt snett. Där beskattas inte bara arbetsinkomsten utan även inkomsten av eventuellt eget kapital. Vi vet att de ideella organisationerna har stora problem med denna skatt. Vi vet att de arbetskraftsintensiva företagen drabbas speciellt hårt, och vi vet att egenavgiften slår hårt på konstnärlig och litterär verksamhet. Nog finns det anledning att utreda hur den här skatten verkligen slår, i varje fall innan man börjar diskutera en radikal höjning av den. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 i skatteutskottets betänkande nr 24. I reservationen 2, som är grundad på en partimotion från centerpartiet, kräver vi en differentiering av arbetsgivaravgiften. Sådana krav har framförts i olika sammanhang. Arbetsgivaravgiftens regionalpolitiska verkan kommer vi att behandla så småningom. Den här gången gäller det kravet från centerpartiet en differentiering av arbetsgivaravgiften för att den vägen stimulera till nyetableringar och utvidgningar av verksamheten i redan befintliga företag. Vi vet att vi haft en stor och besvärlig arbetslöshet. Vi vet att vi kommer att fortsätta att ha det även sedan konjunkturerna ändrats. Den här arbetslösheten är mer strukturellt betingad än konjunkturbetingad. Vi kommer att ha en kvardröjande arbetslöshet. Det finns alltså all anledning i världen att söka sig fram på vägar som kan ge oss nya Centerpartiet har sagt att vi måste skaffa 100 000 nya jobb. Vi har här förslaget om en differentiering, ett borttagande av arbetsgivaravgiften. För de företag, som kan visa att man antingen nyetablerar och startar verksamhet eller utökar de personella resurserna för att utvidga verksamheten, föreslår vi att man skulle ta bort arbetsgivaravgiften och på den vägen stimulera till en ökad efterfrågan på arbetskraft. Det här är ett av de förslag som finns i vårt åtgärdspaket för de 100 000 nya jobben. Vi vet att det här ingalunda är tillräckligt, men vi är säkra på att tillsammans med de andra förslag som vi har fört fram skulle det ha en god verkan. Vi vet att det behövs stimulansåtgärder för att komma ur det besvärliga läge vi har på arbetsmarknaden. Vi anser att det här skulle vara en väg, en angelägen sådan, att gå för att komma till rätta med det. Jag yrkar därmed bifall även till reservationen 2 i det här betänkandet.

Fru talman! Det är riktigt, som utskottet skriver, att det inte höjdes några protester mot arbetsgivaravgiften när den infördes 1968. Men hade någon anat att den på fyra år skulle höjas med 400 procent, så hade det säkerligen inte gått lika lätt att genomföra den. Den enorma ökningen visar klart vad socialdemokraterna menar med företagsvänlig politik. Det är ingen ursäkt att ”avgiften har stora uppbördstekniska fördelar genom att den är enkel att administrera och kontrollera”, som utskottet framhåller. När man ser tillbaka på de senaste årens utspel i fråga om lättnader för företagsinvesteringar kan man konstatera att alla förslag fått dyrt betalas av alla företag — både stora och små — medan endast ett fåtal fått del av lättnaderna. Speciellt har de mindre och medelstora företagen missgynnats på de stora företagens bekostnad. Att resultatet av alla åtgärder blivit så dåligt är därför inte ägnat att förvåna och förklarar samtidigt, varför arbetslösheten är så hög. Om en investering i maskiner subventioneras medan samtidigt arbetskraften straffbeskattas, torde varje företagares enkla logik säga honom att han bör ersätta så många människor som möjligt med arbetskraftsbesparande maskiner. Därför har vi i partimotionen 560 yrkat att regeringen skall tänka om och presentera en plan för avveckling av löneskatten och i avvaktan på detta införa temporära åtgärder i stödområdena även för de speciellt arbetskraftsintensiva företagen, vilka i dag drabbas hårdast. I motionen 579 av herrar Magnusson och Nilsson i Trobro har vi ställt yrkande om den s.k. egenavgiften, som ju är en statlig inkomstskatt på 4 procent, vilken drabbar fysisk person med inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. Därutöver drabbar skatten fiskare och alla innehavare av s.k. enskilda firmor, såsom hantverkare, småbutiksägare samt andra grupper, vilka jämställs, t.ex. författare, konstnärer. Enligt uppgift fanns det totalt 227 564 rörelseidkande fysiska personer 1972, varav ca 110 000 saknade anställda. Vi tycker att alla dessa, som i de flesta fall har mycket små inkomster, inte skulle straffas genom en extra egenavgift utan i stället borde premieras för sitt slit och släp och sin vilja att försöka klara sig själva och inte ligga samhället till last. Avgiften är dessutom felkonstruerad så att den drabbar låginkomsttagarna hårdast, vilket verkar helt orimligt. Jag har just i dagarna fått brev utifrån landet, som belyser problemet. I ett fall gäller det en fiskare, som har ca 26 000 i inkomst. Hans totala skatt uppgick till 10 570 kronor, men eftersom hans hustru icke arbetade sänktes den genom reduktion till 8 770 kronor. Hans egenavgift utgjorde förra året 436 kronor, men eftersom den numera är fördubblad, blir den med motsvarande inkomster 872 kronor för honom i år. Det motsvarar 10 procent av den andra skatten, och han får så drygt 16 000 kronor att leva på. De enda som kan tänkas vara avundsamma på honom är de av hans kolleger, vilka inte kommer upp till samma förtjänst som han gjort. En hantverkare som har ett rörelsenetto av 40 000 kronor får en egenavgift på 1 600 kronor, vilket innebär att han betalar 6,3 procent högre skatt än vad en löntagare med motsvarande inkomst får göra. Om han lyckas fördubbla sitt rörelsenetto till 80 000 kronor, får han betala 3 200 kronor i egenavgift, vilket motsvarar 5,3 procent mer i skatt än vad löntagaren har att betala. Den rörelseidkande låginkomsttagaren får en procentuellt sett högre belastning än sin kollega med dubbelt så högt rörelsenetto. Om dessa rörelser i stället hade drivits som enmansbolag, hade egenavgiften i de bägge fallen minskat med 25 procent, därför att såväl sociala kostnader som personalkostnader då är avdragsgilla. Det kan därför sägas att egenavgiften i viss mån kränker den enskildes rätt, därför att den dels bidrager till att vissa fysiska personer drabbas av väsentligt högre skatt än andra kategorier skattskyldiga, dels genom att skatten för alla dessa småföretagare t.o.m. blir större än om de vore aktiebolagsägare. Att så är fallet är ingalunda okänt för regeringen, men man har — förmodligen av politiska motiv — vägrat att rätta till förhållandet. Därför tvingas moderata samlingspartiet att åter komma igen och kräva ändring. Jag ber, fru talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen 3 till utskottets betänkande.

Fru talman! I reservationen 1 begär vi från folkpartiet och centerpartiet att en skyndsam översyn av arbetsgivaravgiften skall göras. Som skäl anför vi främst följande. Alla torde vara överens om att arbetsgivaravgiften drabbar speciellt de ideella organisationerna hårt. Dessa har lönekostnader av växande omfattning för sin verksamhet men kan inte ”lyfta av” arbetsgivaravgiftens höjningar — beroende på både riksdagsbeslut och löneinflationen — genom att öka priserna på sina tjänster. Organisationerna arbetar nästan helt på basen av frivilliga bidrag och har givetvis svårigheter att få dessa att växa i takt med kostnadsökningarna. När arbetsgivaravgiften infördes 1969 var det en enkel och rationell lösning att kompensera staten för det skattebortfall som övergången från oms till moms innebar. Arbetsgivaravgiften, som ju är en ren skatt på lönen, innebar redan när den infördes en snedbelastning i jämförelse med momsen på så vis att löneskatten drabbade de arbetskraftsintensiva företagen hårdare än de kapitalintensiva — en snedbelastning som den avskaffade momsen inte hade medfört. Avsikten var i det läget inte att särskilt belasta de arbetskraftsintensiva företagen. Senare har löneskatten visat sig kunna användas som ett konjunkturpolitiskt instrument. Inför lågkonjunktur och hotande arbetslöshet kan den sänkas för att stimulera till ökade nyanställningar. Inför högkonjunktur och väntad överhettning av arbetsmarknaden kan löneskatten höjas för att begränsa efterfrågan på arbetskraft. Som lokaliseringspolitiskt medel kan löneskatten även användas genom olika avgiftsuttag. Dock får man konstatera att fyrdubblingen av löneskatten i rådande lågkonjunktur knappast kan visa på större insikter om dess konjunkturpåverkande effekter. Däremot har löneskatten framför allt skärpt den 1969 icke avsedda snedbelastningen för de arbetskraftsintensiva företagen. Löneskatten har med sin ökande storlek visat sig drabba vissa yrkesgrupper särskilt hårt. Den s.k. egenavgiften för företagare drabbar i vissa verksamheter inte bara arbetskraftskostnaderna utan dessutom vissa delar av avkastningen på nedlagt kapital, såsom i exempelvis jordbruk. Även för vissa självständigt utövande konstnärer och författare kan löneskattens rimlighet ifrågasättas. Det är bl.a. av de nu anförda tungt vägande skälen som vi reservanter vill ha en översyn av löneskatten och dess verkningar. Det är märkligt att en skatt vars allmänna verkningar är så illa utredda skall få ökas utan att erforderlig utredning göres. Det är så mycket märkligare som skatteutskottets majoritet själv vid löneskattens fördubbling 1972 sade att ”den framtida utvecklingen får utvisa om speciella åtgärder erfordras för att minska verkningarna av den höjda avgiften för bl.a. de ideella organisationerna”. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av folkpartisterna och centerpartisterna i skatteutskottet.

Fru talman! Inte heller i år har det lyckats skatteutskottet att begripa vad vi menar, när vi kräver slopandet av arbetsgivaravgiften för kulturarbetare, den s.k. egenavgiften. I år hänvisar man från utskottets sida till att en av kulturrådets huvuduppgifter är att undersöka kulturarbetarnas ekonomiska villkor — något som för övrigt enligt vad allt tyder på ligger avsevärt långt fram i tiden.

Produkten är helt knuten till upphovsmannens person. I detta avseende kan alltså en konstnär aldrig någonsin bli arbetsgivare i vad det gäller just den skapande verksamheten. Att måla tavlor, skulptera, komponera symfonier, skriva prosa eller poesi, experimentera med färg och form — detta är enligt vårt sätt att se inte detsamma som att driva ett företag. Det är likväl arbete, men givetvis kan man inte jämställa detta med att vara rörelseidkare eller företagare i vanlig mening. Och beträffande den ekonomiska sidan av kulturarbetarnas egenavgift är det riktigt att de flesta kulturarbetare ligger på en mycket låg genomsnittlig inkomstnivå och att det därför ur denna synpunkt skulle vara en fördel att slippa betala egenavgiften — men detta är inte huvudsaken. Det viktigaste är, att det förekommer en felaktig tillämpning av bestämmelserna om arbetsgivaravgiften, vilket vi i dag kan rätta till. Fru talman! Det öppna brev som författaren Lars Björkman riktat till finansministern beträffande kulturarbetarnas egenavgift och som vi i vår motion nr 383 återgett in extenso innehåller en hel del frågor som visar på en sida av denna felaktiga beskattning. Frågorna i detta brev har ingenstans besvarats enligt vad jag kunnat finna — varken av finansministern eller av skatteutskottet. Anledningen tror jag är, att det inte går att besvara dessa frågor utan att på ett mycket tydligt sätt avslöja det orimliga i det förfarande vi tillämpar i vad det gäller arbetsgivaravgiften för kulturarbetarna. I reservationen 1 har man begärt en skyndsam utredning beträffande den allmänna arbetsgivaravgiften. Man skriver att man anser att yrkandet i bl.a. vår motion nr 383 därmed blivit tillgodosett och besvarat. Givetvis skall man oftast vara tacksam när man åtminstone får sin motion omnämnd i positivt sammanhang, antingen det nu är av utskottsmajoriteten eller av reservanterna. Jag skulle väl därför egentligen tacka för omnämnandet av motionen 383 i reservationen, men tyvärr kanske jag måste göra reservanterna något besvikna då jag i stället vill meddela, att det som står i reservationen 1 inte var vad vi önskat med vår motion. Denna är helt klar att bifalla i dag. Ytterligare utredningar behövs inte.

Fru talman!

Vi kan inte finna att man under överskådlig tid kan avskaffa arbetsgivaravgiften, som här yrkas. Varje procentenhet ger ju ca 1 miljard kronor. Den senaste höjningen tillkom för att möjliggöra en sänkning av marginalskatten för mellaninkomsttagarna. Herr Sjöholm försökte i sitt anförande nyss att tala om för sina partikamrater och även de andra inom oppositionen, hur de har framställt yrkanden i motioner som skulle betyda, om riksdagen hade bifallit dem, att det inte hade funnits några skatter i det här landet. Det vore ju sympatiskt enkelt om den lösningen vore möjlig. Herr Sjöholm hade alltså suttit och räknat ut vad dessa yrkanden om skattesänkningar och avdrag och allt möjligt annat skulle betyda, och han kom till det resultatet att det egentligen inte skulle bli mycket skatter kvar. Det var inte någon borgerlig representant som svarade på hans propå, som säkerligen var helt riktig. Här har vi, som sagt, ett annat exempel. Hur vill man nu kompensera skattebortfallet i den här detaljen? Vilka besparingar vill man göra? Vilka andra skatter vill man i stället höja? Hur vill man gå till väga för att klara problemet? Vi kan det nämligen inte inom skatteutskottet. Vi har inte kunnat finna någon lösning på det här problemet, att plocka bort några miljarder utan att hitta på någon täckning. För man vill väl inte att vi skall låna pengar till skattelättnader eller för att klara utgifterna? Det skulle kanske gå en kort tid under en exceptionell lågkonjunktur, men det skulle väl bli sjufalt värre om det bleve en snabb vändning av konjunkturen, så att den ginge uppåt igen och man finge — vilket har skett tidigare någon gång — tillgripa drastiska åtstramningsåtgärder, som näringslivet sannerligen inte har hälsat med någon tillfredsställelse. Fru talman! Beträffande övriga yrkanden om befrielse från arbetsgivaravgift för vissa kategorier har varken motionärerna eller reservanterna kunnat redovisa några som helst nya synpunkter, och därför finner jag en detaljerad diskussion alldeles meningslös. Vi har inom utskottet också tömt våra argument, som vi har framfört och diskuterat flera år; det har kanske sagts här tidigare. Om kulturarbetarna hade vi, vill jag minnas, förra året en ganska ingående debatt. Jag tillåter mig med att hänvisa till vad utskottet har sagt beträffande den punkten och andra. Men kanske jag ändå skall passa på tillfället att understryka att arbetsgivaravgiften är generell. Vi säger i skatteutskottet att jämförd med flertalet övriga beskattningsformer erbjuder denna avgift betydande tekniska och uppbördsmässiga fördelar. Det är väl alldeles uppenbart att dessa skulle gå förlorade om man började införa undantag eller särbestämmelser. Detta är i varje fall utskottsmajoritetens klara uppfattning. Fru talman! Det är också obestridligt att avgiften utgör en förhållandevis betydelselös personalkostnad ur sysselsättningssynpunkt. Det har vi understrukit tidigare. Avgiften är som all ökning av personalkostnader ett incitament till fortlöpande mekanisering och rationalisering, vilket t.o.m. centerpartiet underströk för något år sedan i en motion. På längre sikt utgör detta ingen nackdel för vare sig näringlivet eller samhällsekonomin, tvärtom. Det går väl heller inte att vederlägga utskottets påstående att det i första hand är lönerna och socialförsäkringsavgifterna som utgör de tunga posterna beträffande personalkostnaderna. Vill man nå effektivare resultat, säger vi, borde man alltså angripa dessa kostnader och kräva generella lönesänkningar, lägre socialförsäkringsavgifter osv. Det skulle ju ge något av resultat, men det gör man inte, det vågar man inte. Man vet att den vägen inte är möjlig. Både motionärerna och reservanterna bortser från det allmännas insatser, inte minst den senaste tiden, för att skapa sysselsättning och möjliggöra för allt större grupper att gå ut i förvärvslivet. Varifrån kommer de pengarna? Det är ju pengar som samhället-staten satsar för att upprätthålla sysselsättningen när det privata näringslivet inte klarar den. Detta måste finansieras med skatter och avgifter. Jag har inte sett att oppositionen har några andra medel, annat än möjligen allmänna talesätt om att sänker man skatterna så skall produktion och produktivitet öka så ofantligt.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
Fru talman! Jag vill till herr Brandt säga att det skulle ha varit roligt att nu få höra en förklaring till hur den här skatten egentligen verkar — det är ju det som vi i vår reservation har efterlyst. Från regeringshåll och från majoriteten i utskottet säger ni ständigt ifrån att ni inte vill vara med om att utreda detta. Kan ni inte här ge oss en förklaring så att vi får alla frågetecknen uträtade omkring den här skatten? Är det en löneskatt som drabbar löntagarna, är det en produktionsskatt som tas direkt ur produktionen, eller är det någon skatt som arbetsgivarna betalar utan att det påverkar löntagarna ett dugg? Alla dessa frågetecken möter man när man diskuterar arbetsgivaravgiften. Varför i all rimlighets namn skall vi inte åtminstone få en utredning som verkligen klarlägger vilka verkningar den här skatteformen har? Sedan var det frågan om att vi inte är beredda att betala och teckna in det inkomstbortfall som blir följden om vi tar bort skatten enligt t.ex. reservationen 2. Det är väl synnerligen enkelt, herr Brandt, att räkna ut att om det förslag som vi framför i vår reservation nr 2 verkligen får någon effekt, så behöver vi inte på något sätt tala om var staten skall ta igen det här bortfallet. Ger förslaget ökat arbete och ökade arbetstillfällen, så ger det också staten ökade skatteinkomster, som täcker in mycket mer än det inkomstbortfall som förslaget skulle medföra. Att det dessutom kommer att betyda en hel del för kommunerna ligger i sakens natur. Låt mig sedan, när jag ändå har ordet, säga till fru Ryding att vi reservanter är fullt medvetna om att det inte var detta som ni motionärer önskade. Men det är just på grund av att denna beskattningsform innehåller så många frågetecken som vi anser att frågan om konstnärerna och författarna behöver utredas, innan vi kan fatta beslut i det hänseendet. Är det en löneskatt som drabbar alla löner, varför skall man då inte betala på den kanten? Det måste till en utredning som talar om vad det är för skatt innan vi kan ändra på den.
Fru talman! Herr Brandt gör gällande att vi ställer krav som kostar pengar utan att redovisa var pengarna skall tas. Herr Brandt måste ha läst vår reservation mycket dåligt när han kommer med ett sådant påstående. Vad vi begär är ju att Kungl. Maj:t skall lägga fram förslag, och det kostar inga pengar. Om vi däremot yrkat bifall till motionen 1027 av herr Hovhammar m.fl. hade herr Brandts kritik varit berättigad. I den motionen begärs det ju att vi skall avveckla arbetsgivaravgiften från den 1 juli 1973. Det skulle kosta 4—5 miljarder kronor. Men vi ju har ju avstått från att framställa ett sådant yrkande. Vi hemställer att Kungl. Maj:t skall lägga fram ett förslag, så jag tycker att herr Brandts kritik är synnerligen oberättigad i det här fallet.

Fru talman! Herr Brandt ger en skräckskildring och säger att skulle oppositionens förslag genomföras blev det inga skatter kvar. Dessa synpunkter får väl stå för herr Brandts egen räkning. Dessutom vill herr Brandt att vi skall ange hur ett eventuellt skattebortfall skall kompenseras. Men, herr Brandt, vad vi begärt är ju en utredning om hur detta verkar. Visserligen är det väl så som herr Brandt säger, att enligt hans sätt att se är det ingen ny synpunkt, men vi tycker faktiskt att det är en ganska ny synpunkt när man dubblar löneskatten från 2 till 4 procent. Vidare säger herr Brandt att det här är en förhållandevis liten belastning, samtidigt som han några meningar senare talar om hur förfärligt mycket pengar det rör sig om och vad ett bortfall skulle betyda. Det måste väl vara någon ordning och reda i debatten — antingen är det mycket pengar eller också är det inga pengar. Herr Brandt får försöka klargöra för oss vad han menar. Herr Brandt hävdar också att vi har varit väldigt oansvariga från oppositionens sida när vi begärt lättnader. Herr Brandt säger att nu har ju socialdemokraterna och regeringen klarat upp detta så bra och anvisat var de pengar som man behöver för att klara sysselsättningen skall tas. Ja, hur har ni klarat sysselsättningen med er ekonomiska politik? Ni har misslyckats totalt. Vi har väl aldrig haft så mycket arbetslöshet som under de senaste åren, och det beror på den misslyckade socialdemokra tiska ekonomiska politiken, som har fått dessa verkningar. Jag tror att vi hade haft bra mycket bättre förhållanden om de förslag som framlagts bl.a. av folkpartiet blivit genomförda. Då borde vi ha haft ett bättre läge och även ett lägre skattetryck.
Fru talman! Herr Brandt säger att han inte vill gå med på några undantagsbestämmelser och slår fast att arbetsgivaravgiften är generell. Resonemanget är naturligtvis riktigt om man betraktar t.ex. konstnärer som rörelseidkare och företagare. Men om man inte anser att en kompositör eller en skald är rörelseidkare eller företagare, kan man inte värja sig för intrycket att han drabbas av en speciell extra skatt just därför att vi felaktigt behandlar honom som en rörelseidkare eller företagare.

Fru talman! Nu börjar jag åtminstone förstå moderaterna. De yrkar på att Kungl. Maj:t skall komma med förslag — det kostar dem ingenting. För regeringen är det inte lika enkelt. Den måste i alla fall se till att pengarna finns någonstans att ta. Det var anledningen till att man höjde arbetsgivaravgiften, eftersom de borgerliga inte gick med på en höjning av momsen. Man höjde arbetsgivaravgiften för att kompensera den skattelättnad som oppositionen krävde då den talade om för hög marginalskatt för mellangruppen osv. Herr Larsson i Umeå har totalt missförstått allt jag sade. Han var inte inne och lyssnade på herr Sjöholm. Jag citerade herr Larssons partikamrat, herr Sjöholm, som sade att han hade suttit och räknat ut vad de borgerligas motioner kostade. Skulle riksdagen bifallit dem hade det inte blivit några skatter kvar i det här landet. Herr Sjöholm sade visserligen inte att det gällde de borgerliga, men det är ju bara de som motionerar om sådana här saker. Det var alltså herr Sjöholms skräckmålning, inte min. Men herr Sjöholm har säkerligen rätt på den punkten. Det är klart att man kan lätta på arbetsgivaravgiften för Volvo och andra stora företag i det här landet som avgiften inte spelar den minsta roll för. Men det skulle ändå bli ganska stora summor som nu kan användas dels till att sänka skatten, dels till att skapa sysselsättning i områden eller regioner där man inte upprätthåller sysselsättningen genom privata företagare. Fru Ryding, vi diskuterade så mycket om konstnärerna i fjol att jag faktiskt inte har några nya argument. Det har inte fru Ryding heller. Vi anser att vi inte kan bryta ut konstnärerna när det gäller egenavgifter med hänsyn till de konsekvenser detta får. Det finns ju jämförbara grupper. En handikappad som står och svarvar kan lika väl betrakta sitt material som ett konstverk som en som klottrar någonting på en duk eller dylikt. Vi anser, att det inte går att klara den gränsdragningen. Därför är det bättre att man har en generell.
Fru talman! Jag nämnde i mitt första inlägg att arbetsgivaravgiften är enkel att administrera och enkel att kontrollera. Med andra ord är den en väldigt bra skatt i vissa hänseenden. Men ur andra synvinklar är den fullkomligt olämplig. Så länge vi har en socialdemokratisk regering skall vi akta oss för att ha skatter av den här typen. De inleder alltför lätt i frestelse till höjningar som många gånger kanske är en aning omotiverade. Frestelsen att höja blir ofta starkare än förnuftet när pengarna tryter, som de gör för jämnan för närvarande. Herr Brandt menar att moderata samlingspartiet har en skum filosofi när det gäller önskningar. Jag tycker inte att det är så underligt. De äskanden som vi gjort i vår reservation kostar inga pengar, herr Brandt. Den saken kan vi väl vara överens om. Det är mycket bättre att Kungl. Maj:t lägger fram förslag än att ett oppositionsparti skall göra det. Jag kan inte förstå vad herr Brandt har emot den saken.
Fru talman! Herr Brandt återkommer ständigt till att dessa 4 procent har en så liten betydelse. Han resonerar då hela tiden från den utgångspunkten att detta är någonting som företagen betalar. Är det på det sättet? Ja, år 1970 skrev herr Brandt och hans kamrater att höjningen den gången helt säkert kom att minska löneutrymmet. Det var för resten ett av finansministerns argument när han då föreslog en höjning. Det var alltså den gången klart utsagt att avgiften är någonting som drabbar löntagarna. Hur betydelselös är den för löntagarna? Vi har en fyraprocentig skatt i dag. Skulle vi ha varit den förutan och haft fyra procent större löneutrymme i stället skulle det för inkomsttagaren med 30 000 kronor i inkomst, om jag inte är alltför dålig i huvudräkning, betyda 1 200 kronor om året. Det är klart att man kan betrakta det som en bagatellsumma, men jag är inte säker på att de familjer som är tvungna att leva på en årsinkomst av 30 000 kronor betraktar det som en bagatell.
Fru talman! Om man, herr Söderström, yrkar på åtgärder som betyder antingen skattebortfall eller ökade utgifter men sedan låter kalken gå ifrån sig och säger att regeringen skall lägga fram förslag förstår jag inte var skillnaden ligger. Det är väl ett önsketänkande att det inte skulle kosta någonting om regeringen lägger fram förslagen! Herr Sundkvist säger att arbetsgivaravgiftens förekomst skulle betyda att man inte har samma löneutrymme som om avgiften inte funnes. I så fall är det ganska märkligt att inte löntagarorganisationerna protesterar mot arbetsgivaravgiften. Det gör inte Landsorganisationen och inte de andra löntagarorganisationerna heller. Tvärtom!

Fru talman! I motionen 884 har ett antal folkpartister hemställt ”att riksdagen beslutar att inkomster från av enskild driven konstnärlig eller litterär verksamhet undantas vid bestämmande av allmän arbetsgivaravgift”. I motionen 683 har vi närmare motiverat det här förslaget. Vi menar nämligen, jag vill anföra det speciellt med tanke på vad herr Brandt sagt tidigare här, att egenavgiften på ett orättmätigt sätt drabbar konstnärliga yrkesutövare — det må gälla författare, bildkonstnärer eller tonsättare. De kan inte karakteriseras som företagare i ordets egentliga mening. Det konstnärliga skapandet såsom det bedrivs av t.ex. en skulptör eller en kompositör kan inte jämföras med vanligt yrkesarbete, på grund av dess unika och dess individuella karaktär. Den konstnärliga produktionen är unik så till vida att ingen annan person kan träda in i konstnärens ställe. Arbetet kan alltså inte överlåtas på någon annan. Konstnären är av den anledningen inte arbetsgivare. Han kan inte kompensera sig för skatter av arbetsgivaravgiftens typ. Utskottsmajoriteten har på ett enligt min mening ganska negativt sätt och med användande av medeltida begrepp som ”skattefrälse” avvisat motionsyrkandet och anfört att man inte av kulturpolitiska skäl vill göra författare och konstnärer till ett skattefrälse. Reservanterna har bara i en mening uttalat: ”Frågan om avgiften bör utgå vid självständigt bedriven konstnärlig eller litterär verksamhet bör också övervägas.” Jag menar att båda dessa ställningstaganden är otillfredsställande och har därför förenat mig med fru Ryding i det yrkande som hon framställt här. Det bygger, förutom på en motion av herr Hermansson, på motioner av herr Nisser, herrar Sundman och Eriksson i Ulfsbyn och mig, och det innebär en förändring av 4 §. Jag vill nämna att det har insmugit sig ett fel i texten till 4 §. Jag skulle alltså, fru talman, vilja meddela att det på tredje raden nedifrån i 4 §i det utdelade papperet skall stå ”belopp motsvarande fyra procent av sådan inkomst” i stället för, såsom det nu felaktigt står, två procent.

Fru talman! Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting är som bekant mycket besvärlig. Inte minst den träffade uppgörelsen mellan regeringen å ena sidan och Kommunförbundet och Landstingsförbundet å den andra om begränsning under en tvåårsperiod av kommunalskattehöjningarna har skapat problem i kommunerna. Genom den åtgärden har nämligen inte kommunerna fått några nya finansieringskällor eller på något vis avlastats skyldigheter gentemot allmänheten. I stället har man fått avstå från viktiga uppgifter, och därtill har behoven dämts upp i en sådan omfattning att också finansministern redan nu börjat mullra om att man inte kan släppa ut kommunerna i frihet efter tvåårsperioden. Till de mera anmärkningsvärda effekterna av uppgörelsen mellan regeringen och kommunförbunden hör att man räknade med att den då planerade höjningen av mervärdeskatten skulle belasta kommunerna, alltså ett skattestopp kombinerat med ökade utgifter för kommunerna. När det nu inte blev någon momshöjning utan höjd arbetsgivaravgift, skulle kommunerna få kompensation endast för den del som översteg kostnaderna för den planerade momshöjningen. Vi förklarade redan vid detta tillfälle från vänsterpartiet kommunisterna att vi avsåg att återkomma till frågan om undantag för kommuner och landsting. I en motion till årets riksdag har vi återigen aktualiserat flera frågor i syfte att få till stånd en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Yrkandet om att från den 1 januari 1974 befria primäroch landstingskommuner från skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift behandlas i skatteutskottets betänkande nr 24. Övriga yrkanden i motionen behandlas i annat sammanhang. Skatteutskottet delar inte motionärernas uppfattning att det är oriktigt att staten beskattar kommunerna i form av arbetsgivaravgift. Utskottet anför: ”— — — utskottet anser det i stället vara av vikt att kommunerna arbetar under samma lönemässiga förutsättningar som samhället i övrigt.” Men det är just detta som skiljer kommuner från andra arbetsgivare. Kommunerna äger för det första inte rätt att bedriva vinstgivande verksamhet till skillnad från andra företag. Kommunerna binds för det andra av en överenskommelse med regeringen som minskar möjligheterna att skattevägen öka inkomsterna. Bl. a. denna överenskommelse har visat det orimliga i att kommunerna skall ha skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift. Nettoeffekten av en befrielse för kommuner och landsting från arbetsgivaravgiften har beräknats till i runt tal 530 miljoner kronor. Det kan naturligtvis anses vara mycket pengar för staten, men det är också mycket pengar som skall finansieras via kommunalskatterna. Staten har helt andra möjligheter än kommunerna att ta in detta belopp. Vänsterpartiet kommunisterna har i annat sammanhang redovisat en rad områden, där en skärpning av beskattningen är både möjlig och önskvärd. Skatteutskottets motiv för avslagsyrkandet när det gäller motion 246 har den bristen att de utgår från betingelser som inte föreligger för kommuner och landsting. Därför blir också slutsatsen enligt vår mening felaktig.

Fru talman! Eftersom jag inte nämnt någonting om detta tidigare kanske jag nu bör understryka vad utskottet här säger. Jag håller inte med herr Berndtson i Linköping om att det skulle vara något orätt, utan tvärtom måste det i princip vara riktigt att också kommuner och landsting betalar arbetsgivaravgifter — de bedriver ju ändå verksamhet. Se exempelvis på tvätterierna! Från månget håll i riksdagen har anmärkts på att de i vissa fall, vill jag minnas, inte har betalat mervärdeskatt, och det har sagts att detta medför osund konkurrens med andra företag. Det må vara hur som helst med den saken. Vidare kan erinras om de skyddade verkstäderna. Det har krävts att de som arbetar där skall ha avtalsenliga löner, så att det inte blir någon snedvridning i konkurrensen — alldeles bortsett från att handikappade människor inte skall användas i arbete för lägre lön än andra. Man har i det fallet också använt argumentet, att det inte skall vara en konkurrens med lägre löner gentemot den övriga företagsamheten. Det kunde ju bli så, att ett annat företag, som inte har möjlighet att arbeta på samma villkor, därigenom skulle slås ihjäl. I princip vidhåller jag — och det gör utskottsmajoriteten också — att man inte skall göra någon skillnad mellan kommuner eller landsting och andra arbetsgivare när det gäller arbetsgivaravgiften, utan att de bör arbeta på samma villkor som andra företag. Vi kan inte finna något orätt i detta. Beträffande höjningen med 2 procent vill jag påpeka att kommunerna och landstingen fått kompensation för den saken — det har riksdagen beslutat.

Fru talman! Den uppräkning herr Brandt gör av vad kommunerna kan syssla med i all ära; det faktum som jag har pekat på kvarstår ändå, nämligen att kommunerna icke kan bedriva vinstgivande verksamhet på samma sätt som andra företag gör. Det är däri den skillnad uppkommer som gör att arbetsgivaravgiften får en orimlig konsekvens för kommunerna, och det är därför vi hela tiden har ansett att de borde befrias från denna avgift. Just det förhållandet, att man har fått ökade pålagor i kommunerna samtidigt som man har träffat en överenskommelse om att hålla tillbaka kommunalskatten, måste ju ändå skapa alldeles speciella problem för kommunerna. Det är detta jag har påtalat.

Utan att vilja förlänga debatten skall jag understryka två starka skäl som talar mot en beskattning av det här slaget. Först och främst är kostnadsläget i Sverige mycket högt jämfört med kostnadsläget i många andra länder. Vi har i motionen tillåtit oss att med ganska färska statistiska uppgifter bevisa detta vårt påstående. Det andra förhållandet — det har för övrigt nämnts i debatten här i dag — är den mycket besvärande arbetslöshet som råder på den svenska arbetsmarknaden och som regeringen inte har lyckats komma till rätta med. Tvärtom har man konstaterat att vi även i fortsättningen måste räkna med en ganska betydande arbetslöshet. Det första förhållandet — kostnadsläget — är i flera avseenden en orsak till det andra förhållandet. Det är uppenbart att en fortsatt höjning av de olika avgifter som läggs på det svenska näringslivet försätter industrins konkurrenskraft i ett allt sämre läge. Som bekant är Sverige ett industriland.

På sikt innebär givetvis en dylik skattesänkning att näringslivet stimuleras, vilket ger ökat arbete och bättre skatteunderlag. Arbetsgivaravgiften minskar exempelvis företagens möjligheter att investera och utgör därigenom en broms på den ekonomiska utvecklingen. Det gäller inte minst de hundratusentals mindre och medelstora företagen, som ofta är vad vi brukar kalla arbetskraftsintensiva. Det går inte att göra gällande, som herr Brandt nyss gjorde, att detta är en blygsam kostnad som inte spelar någon roll. Det förhåller sig inte så. Går man ut till företagen i detta land får man, särskilt hos den kategori som jag nämnde, belägg för att denna orättfärdiga löneskatt utgör en ganska betydande kostnad för åtskilliga företag. Fru talman! Arbete och produktion är ju — det är vi väl överens om — grunden för framåtskridande och trygghet. Vi anser därför att regeringens ekonomiska politik i högre utsträckning än vad som tidigare varit fallet måste skapa reella förutsättningar för ekonomiskt framåtskridande. Ett steg bland många i en sådan riktning är att avskaffa just skatten på arbete.